Herr talman! Jag vill oreserverat ansluta mig till Birgitta Dahls tack till jordbruksministern för det klarläggande besked som vi har fått. Jag vill samtidigt också säga att jag helt delar de uppfattningar som Birgitta Dahl har gjort sig till tolk för i sitt utmärkta inlägg. När jag föredrog min interpellation den 12 januari angav jag i korthet skälen. Ingen internationell miljövårdsfråga är allvarligare och mera akut än USA s systematiska förstörelse av miljön i Indokina. Till mer än 80 procent — oftast mer än 90 procent enligt de utredningar jag har sett — riktar sig artilleriangreppen och bombningarna mot områden och inte mot speciella mål. De är följaktligen i huvudsak riktade mot civilbefolkningen. Den sekundära förstörelsen är kvantitativt och kvalitativt så allmän och så genomgripande att inget land tidigare genomgått något liknande, men delvis är det fråga om en planmässig primär förstörelse med giftiga kemikalier, med gigantiska jordskrapor osv. Också största delen av den artillerioch flygburna ammunitionen har förstås samma syfte som de kemiska vapnen och jordskraporna. Syftet är att utrota människor, djur och växter, förstöra det dagliga livet och förstöra livsbetingelserna över huvud taget för folket i landet. Till detta kommer en hos oss förbisedd del av krigsföringen. Man sprider ut hundratusentals minor från luften, och dessa kommer naturligtvis att göra livet ytterligt farligt för de överlevande under många år i framtiden. Vi har här i Stockholm på krigsförbrytelsekommissionens första session fått demonstrerat för oss s.k. lövminor, som ser ut som löv och som sprids i enorm mängd i djungelområdena. De dödar i regel inte, men barn och vuxna som trampar på dem får benen avslitna. Sådana minor kommer att ligga kvar för oöverskådlig framtid och utgöra en ständig fara överallt för den överlevande befolkningen. En ny term, ekocid, dvs. miljömord — i analogi med det folkrättsliga begreppet genocid, som betyder folkmord — har blivit allt vanligare för att beteckna denna nya förbrytelse. Det är fråga om en förstörelse i ohygglig skala av ett lands ekosystem och av betingelserna för växt-, djuroch människoliv i fortsättningen. Jag kanske också bör anknyta till vad Birgitta Dahl sade om den tredje världen. Det krig som nu förs mot Sydvietnam, som förs i Laos sedan många år och som förs också i Cambodja kan bara föras av ett överlägset flyg, som inte möter raketvapen eller ett överallt närvarande luftvärnsartilleri. B 5S2:orna, som fäller sina bomber från 10 000 meters höjd, är utomordentligt lätta att bekämpa med robotvapen, men sådana tunga vapen saknas i de här delarna av Indokina. Man saknar dem också i de portugisiska kolonier där folket nu söker befria sig. Därför kan kriget föras med kemiska och andra medel i den skala som har skett i Indokina och som nu sker, om än i mindre skala, också i Afrika. Det skulle ha tett sig mycket märkligt om FN:s internationella miljövårdskonferens skulle ha förbigått detta som äger rum i Indokina sedan många år och som hela världen nu känner till. Nu blir det inte så. Jordbruksministern har här upplyst om att den svenska regeringen tagit initiativ till att föra denna typ av krigföring upp på konferensens dagordning. Jag skulle ha önskat att svaret varit något tydligare, något mera preciserat, men jag förutsätter att andra regeringar också kommer att agera eller redan har agerat på samma sätt som den svenska och att konferensen i klartext kommer att uttala sig om och mot miljömordet i Indokina. Det är inte bara fråga om miljömord; det är också fråga om folkmord. På s. 54 i ”Sveriges nationalrapport till Förenta nationerna rörande den mänskliga miljön” står att de svenska förslagen till konferensen har utformats så att de kan vara utgångspunkter för konventioner eller rekommendationer. Jag kanske bör påminna om att jag tillsammans med ett antal partikamrater väckte motionen 1971:336 där kravet ställdes att Sveriges regering skulle ta initiativ till en internationell konvention som förbjuder ekocid, dvs. miljömord.

Vi har i år återkommit med samma krav i motionen 1972:947. Jag hoppas livligt att den svenska regeringens representanter utnyttjar detta tillfälle att föra fram ett sådant krav inför ett sakkunnigt internationellt forum. Det officiella Sverige har sedan många år utvecklat en meriterande verksamhet, bl.a. för att fastställa en strikt tolkning, en tolkning utan kryphål, av 1925 års Genéveprotokoll mot kemisk och biologisk krigföring. Birgitta Dahl var inne på detta tema, och jag instämmer helt och hållet i vad hon har sagt. Men också det icke-officiella progressiva Sverige har ibland spelat en mycket betydelsefull roll. Världsfredsrådets Stockholmsappell mot kärnvapen 1950 blev förmodligen ett avgörande dokument för att förhindra ett kärnvapenkrig. Russelltribunalen 1967, Stockholmskonferenserna om Indokina från 1967, den internationella kommissionen för undersökning av USA :s förbrytelser i Indokina — detta är organisationer och händelser som betytt oerhört mycket i sak och som även betytt mycket för att ge världens folk speciella förväntningar inför sommarens FN-konferens i Stockholm. Om den nu blir av och blir universell!

Herr talman! Eftersom vi inte har några som helst delade meningar i den viktiga sakfråga vi diskuterar, skall jag bara försöka besvara de frågor som ställts till mig. Men jag kanske först ändå vill framhålla att FN:s miljövårdskonferens är en konferens som skall pågå i högst 14 dagar, att man har en mycket diger dagordning och att man självfallet inte löser alla de problem som här tas upp. På frågan om det finns några rubriker på dagordningen, utöver deklarationen, där man kan ta upp frågan om massförstörelsevapen etc. måste jag svara att det är rätt svårt att få in den under någon av de sex huvudrubrikerna. Men jag är övertygad om att man kan ta upp denna fråga när man kommer till punkten om miljöföroreningar, ty det är ju i utomordentligt hög grad fråga om miljöföroreningar. På svensk sida har vi dock menat att denna fråga hör hemma i deklarationen. Deklarationen har, som jag sade, förberetts av en mellanstatlig grupp. Deklarationsförslaget kommer att i vanlig ordning behandlas av konferensen. Det är naturligtvis i det sammanhanget som man får ta upp denna fråga. Jag kanske skall göra klart hur konferensen skall arbeta. Det skall pågå en generaldebatt i Folkets hus, där regeringarnas företrädare gör deklarationer, inlägg om miljövården. Där föreställer jag mig att många staters företrädare kommer att ta upp bl.a. denna utomordentligt viktiga fråga. För det är alldeles klart att användningen av gifter, växtförstöringsmedel och biologiska stridsmedel är en miljöförstöring av gigantiska mått, och detta måste man ta upp i generaldebatten. Men jag vill nog att man skall ha klart för sig att FN-konferensen har så många andra frågor på sin dagordning att man inte kan vänta sig att denna fråga löses. Den kommer dock att aktualiseras. Vi har ändå ett organ i vilket denna fråga naturligt hör hemma. Vi skall naturligtvis inom FN:s ram med all kraft fortsätta det arbete vi har påbörjat. Där har jag alltså svarat på en av fru Dahls frågor, nämligen hur det är med materialinsamlandet för att kunna föra en diskussion i denna fråga. När vi aktualiserat frågan i FN och i FN:s underorgan har det inte varit någon brist på material. Det finns ett rätt rikligt material insamlat både från Sverige och från andra länder. Svaret på frågan har jag alltså redan lämnat: Vi skall i den mån det är möjligt för oss ta upp även denna fråga vid konferensen i samband med behandlingen av den deklaration som vi hoppas få igenom med den formulering som Sverige har föreslagit.
Herr talman! Efter de svar på mina kompletterande frågor som jag nu har fått och som jag tackar för utgår jag från att den svenska regeringen även under konferensen, t.ex. i sina deklarationer, kommer att ta upp dessa frågor för att verka för att det svenska förslaget till deklaration skall antas. Det tycker jag är en värdefull upplysning. Det är också bra att vi har fått höra att man kommer att fortsätta arbetet i andra sammanhang. Självklart väntar jag mig inte att man skall kunna lösa alla dessa problem under konferensen, men det är viktigt att de aktualiseras på allvar — det är viktigt också för konferensens anseende. Naturligtvis måste vi också se till att inte bara det som man omedelbart förstår innebär en systematisk miljöförstöring, alltså biologiska och kemiska stridsmedel som redan är förbjudna, tas upp; man måste också peka på vilka våldsamma effekter som kan nås genom en systematisk användning av en rad stridsmedel som vi betraktar som mindre farliga än vad de faktiskt har utvecklats till att bli i dag.

Herr talman! Herr Molin har frågat chefen för utbildningsdepartementet, om han är beredd att föreslå en sådan sänkning av den i studiemedelssystemets jämförelsemetod ingående räntan att den bättre motsvarar den faktiska marginalskatten än för närvarande. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Den av herr Molin aktualiserade frågan behandlas av 1968 års studiemedelsutredning varför det ej är lämpligt att nu ta ställning till en sådan förändring av återbetalningsreglerna för studiemedel.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för det snabba svaret på min interpellation. Det är naturligtvis tillfredställande att studiemedelsutredningen nu genom ett beslut i februari 1972 har bestämt sig för att ta upp detta onekligen intrikata problem. Man kanske kunde ha tänkt sig att statsrådet kunde ha en mening om huruvida någon förändring borde komma till stånd i vad gäller räntans storlek i jämförelsemetoden utan att behöva avvakta utredningen. Jag skall, herr talman, göra en liten kommentar. Den är betingad av ett tidningsuttalande som statsrådet Moberg har gjort och som jag fick ögonen på häromdagen. Statsrådet säger där: Återbetalningsreglerna i studiemedelssystemet har liknats vid ett lotteri där man alltid drar en vinst. Jag undrar om de studerande, som lät sig lockas till universiteten och högskolorna vid mitten av 1960-talet med löften om framtida ekonomisk trygghet både under studietiden och därefter, tycker att de har dragit någon vinstlott. Om man gjorde en undersökning skulle nog flertalet säga att de har dragit en nitlott. Det nya studiemedelssystemet, som ju var en följd av en utredning som i sin tur var en följd av en serie av påtryckningar från olika håll, syftade till att ersätta det gamla, förhatliga systemet med garantilån och de i och för sig rätt ålderdomliga bestämmelserna om naturastipendier. Från socialdemokratiskt håll hade man gått fram med fältropet studielön. Man menade att det var orimligt att studenterna för sitt uppehälle skulle vara beroende av kreditgivningen från bankerna. De skulle i stället tillförsäkras sin levnadsstandard genom en direkt ersättning från staten under studietiden. Hur har det nu blivit? Hur har det nya systemet slagit i praktiken? Jo, vi har fått ett i allt väsentligt lånefinansierat system, där låneandelen befinner sig i stigande, och de här lånemedlen har blivit praktiskt taget lika dyra som vanliga banklån. Den främsta orsaken till det är att räntan i realiteten har kostat mera genom att man ju inte har någon avdragsrätt vid beskattningen för ränta på studiemedlen utan i stället enligt jämförelsemetoden ett ränteavdrag från den s.k. normalräntan som uppgår till 40 procent. Det innebär alltså att man får betala 60 procent av sin ränta. Motiveringen för de här 40 procenten var att avdraget skulle motsvara den lättnad som andra låntagare får genom att kunna dra av sin ränta i samband med beskattningen, och då har man beräknat marginalskatten till 40 procent. Men vem har 40 procent i marginalskatt i dag? Flertalet löntagare har en högre marginalskatt, och för de här aktuella grupperna med lång studietid, som ju inkomstmässigt ligger över genomsnittet, är marginalskatten väsentligt högre. De som har studerat enligt det här studiemedelssystemet får alltså amortera i fast penningvärde och kan inte, som andra låntagare, dra fördel av inflationen. De får heller inte, som andra låntagare, dra av räntekostnaderna vid beskattningen utan får ett avdrag på räntan som bara är 40 procent. Dessutom är situationen den att de har svårt att finna en adekvat sysselsättning, men det är inte studiemedelssystemets fel. Jag tror ändå, herr Moberg, att det inte är så värst många av dem som började akademiska studier under 1960-talet som har dragit några vinstlotter i det här studiemedelssystemet. När man nu ser hur det har slagit borde samhället kunna ge litet rättvisa också åt den här gruppen. Jag hoppas att man skall tänka om och lägga fram ett förslag som eliminerar den här orättvisan och som fastställer en räntesats vilken motsvarar vad en låntagare faktiskt får betala i ränta efter den skatteminskning som man får av avdragsrätten i vanliga fall när man betalar ränta.

Herr talman! Jag tror att herr Molin har förståelse för att jag inte är beredd att i dag uttala någon mer definitiv mening, när nu utredningen prövar frågan. Låt mig ändå göra ett par kommentarer till dels vad som står i själva interpellationen på en punkt, dels vad herr Molin här nu sade. En formulering i interpellationen är något missvisande. Det står där på tal om det s.k. återbetalningstaket att det ”för närvarande ligger vid drygt 17 500 kronor, vilket betyder att låntagare med denna årsinkomst eller lägre är befriade från återbetalningsskyldighet”. Den meningen tror jag flertalet läsare missförstår. De 17 500 kronorna är inte årsinkomst i vedertagen mening utan beskattningsbar inkomst för personer som inte har någon försörjningsplikt. En ogift person har med andra ord, om man tar hänsyn till grundavdragets storlek och till en traditionell skillnad mellan faktisk inkomst och taxerad inkomst, den här rätten upp till 22 000—23 000 kronors inkomst. Är han eller hon dessutom försörjningspliktig mot barn under tio år, kan man lägga till ytterligare 7 000 kronor, och taket ligger då vid ca 30 000 kronor. Detta sagt bara för att den som läser själva interpellationen inte skall tolka herr Molins formulering på den här punkten felaktigt. Så några ord om det som herr Molins interpellation gällde och som han nu resonerade litet kring. Jag skall villigt erkänna att de förändringar som ägt rum på den ekonomiska politikens område sedan systemet infördes har haft en negativ konsekvens i det här avseendet. Men även på den punkten vill jag göra ett litet förtydligande. Herr Molin är försiktig i interpellationen när det gäller själva slutsatsen; han drar den så att säga mellan raderna. När vi införde systemet var skillnaden mellan utlåningsräntan och normalräntan ungefär 0,75 procent. Utlåningsräntan var 5,75 och normalräntan var 5 procent. I dag är den skillnaden väsentligt större. Utlåningsräntan är enligt de senaste noteringar jag har uppgift om 8,75 procent och normalräntan 6,75 procent. Denna ökade skillnad innebär, ceteris paribus, en gynnsam utveckling för dem som tar avdragsgilla lån. Men jag skall inte förneka att detta inte till fullo uppväger den av herr Molin påpekade höjningen av marginalskatten för de grupper det här gäller. Därför skall frågan nu prövas — vid sidan om andra frågor — av studiemedelsutredningen. Det rör sig till slut här om rätt mycket pengar för skattebetalarna, om man gör en förändring — det måste vägas in, när förslaget en gång kommer, vid den prövning som skall göras av regering och riksdag. Med anledning av det tidningscitat herr Molin anförde vill jag säga, att jag citerade ett tidigare uttalande om lotteriet där man alltid drar vinst — det gällde situationen den gången. Det gäller för ganska stora grupper än i dag, därför att det alternativ som både de som tog studiemedel under 1960-talet och de som tar det i dag har, det är i många avseenden ofördelaktigare än studiemedlen. Det är ju inte bara de av herr Molin nu berörda reglerna som gäller. Jag vill peka på en sak som i och för sig är väsentlig. Tar man banklån får man i varje fall betala ränta omedelbart, och det är för en studerande ofördelaktigt i speciellt hög grad. I studiemedelssystemet är man befriad från detta till ett antal år efter examens avläggande. Men jag vill sluta med att säga, att i mitt svar ligger ett erkännande om att det finns anledning att bl.a. pröva bestämmelserna på den här punkten på nytt.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för de senaste kommentarerna. Statsrådet påpekar alltså här att sedan detta system infördes har det tillkommit faktorer som lett till negativa konsekvenser för de personer som har gått in i studiemedelssystemet, och däri ligger ju då att det finns anledning till en omprövning. Och om statsrådet inte vill i detalj tala om i vilken riktning den omprövningen skall gå — det förstår jag att han inte vill göra — så hoppas jag att han har möjlighet att se till att omprövningen sker snabbt. Får jag sedan i fråga om jämförelsen med banklån säga, att det är klart att jag inte har velat hävda att banklån är gynnsammare än studiemedel. Sanningen är väl den att studiemedlen är en liten aning gynnsammare än banklån. Men när det här systemet infördes föreställde man sig väl att det skulle innebära en väsentlig fördel jämfört med konventionella banklån.

Herr talman! Fru Nettelbrandt har frågat mig, vilka åtgärder jag vidtagit för att säkerställa vidareutbildningen av sjuksköterskor. Jag vill först erinra om att — vilket jag nyligen redovisat för riksdagen i anledning av en enkel fråga av fru Berglund — medel begärts i årets statsverksproposition för anordnande av särskild utbildning av vissa vårdyrkeslärare i syfte att bredda dessa lärares undervisningsområden. Läroplan för den föreslagna fortbildningen utarbetas nu inom skolöverstyrelsen. I den år 1969 gjorda planeringen för vidareutbildningen hade man beräknat behovet av intagningsplatser till ca 2 100. Socialstyrelsen har i en promemoria från september 1970 redovisat högre tal, nämligen ca 2 500. Innan dimensioneringen för innevarande läsår fastställdes, gjorde skolöverstyrelsen en förfrågan hos sjukvårdshuvudmännen om möjligheterna att åstadkomma den av socialstyrelsen önskade utökningen. Det visade sig emellertid inte möjligt att nå detta resultat. Antalet medgivna intagningsplatser utgör innevarande år 2 325, fördelade på 155 klasser. Enligt vad jag erfarit har skolöverstyrelsen inför läsåret 1972/73 ånyo fäst huvudmännens uppmärksamhet på angelägenheten av en utökad utbildning. Nu befintlig utbildningskapacitet ligger således över de ursprungliga planerna även om den inte ännu fullt motsvarar de reviderade beräkningarna. Bl.a. i syfte att förverkliga dessa senare framkomna önskemål har medel begärts i statsverkspropositionen för anordnande av särskild utbildning av vissa vårdyrkeslärare.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr utbildningsministern för svaret på min interpellation. Samtidigt måste jag emellertid tillstå, att jag skulle ha lagt in mera känsla i mitt tack, om det hade varit mera av svar på den fråga som jag ställt. Min fråga har nämligen endast delvis besvarats — och knappt det. Med några i och för sig värdefulla upplysningar är dimridåer lagda över ett mycket väsentligt och aktuellt problem, som jag har pekat på. Vad jag berört i min interpellation är att vidareutbildningen av sjuksköterskor sedan hösten 1970 har kommit in i ett allvarligt läge på grund av svårigheten att få läkare att medverka. De åtgärder som utbildningsministern pekar på berör ju inte det akuta problemet och innebär inte heller någon lösning på längre sikt. När statsrådet talar om en breddning av vårdyrkeslärarnas undervisningsområden och om utbildning av vårdyrkeslärare, så rör ju det huvudsakligen gymnasieskolan. Var skall man bredda? Är det en breddning inom gymnasieskolan som skolöverstyrelsen talar om i sin skrivelse, eller skall man gå längre med breddningen? Och var skall yrkeslärarna egentligen verka? Är det fråga om grundutbildning, eller avser statsrådet också en motsvarande breddning för vidareutbildning? Det finns väl inte täckning för det senare i skolöverstyrelsens skrivelse. Tvärtom säger skolöverstyrelsen att läkarmedverkan i undervisningen inom vissa områden är ofrånkomlig. Och till de områdena hör just — och undantagslöst — vidareutbildningen för sjuksköterskor. Det är det som denna fråga gäller. I svaret hänvisas till statsverkspropositionens post för anordnande av särskild utbildning av vissa vårdyrkeslärare i syfte att bredda dessa lärares undervisningsområden. Men det förslaget är ju ämnesmässigt mycket begränsat. Den utbildningen avser endast anatomi, fysiologi och medicinsk mikrobiologi. Förslaget upptar däremot inte det stora ämnet sjukdomslära, som är aktuellt både för gymnasieskolan och för grundoch vidareutbildningen. Där ämnar väl SÖ komma igen i en senare etapp. En omedelbar utbyggnad av övriga ämnen bör sålunda planeras. Men sådana åtgärder kan betraktas som en avlastning av läkarnas undervisningsuppgifter i gymnasieskolan och i grundutbildningen av sjuksköterskor till förmån för insatser i andra delar av vårdyrkesutbildningen. På dessa punkter har jag uppfattat att det föreligger stor enighet mellan departementschef, myndigheter och olika fackliga organisationer. Jag har inte heller personligen någon invändning att göra. Vi kanske därför kan lämna den mera okontroversiella frågan och i stället uppehålla oss vid det som här är kärnproblemet. Men låt mig först skjuta in en liten fråga. Utbildningsministern hänvisar i svaret till att det i statsverkspropositionen har begärts medel för utbildning av vissa vårdyrkeslärare. När SÖ lade fram sitt förslag talade man om påbyggnadskurser. I statsverkspropositionen däremot är det fråga om fortbildning. Är det avsiktligt att terminologin skiftar? Eller med andra ord: Betyder det någonting? Är det i något hänseende någon skillnad mellan propositionens fortbildning och skolöverstyrelsens påbyggnadskurser? Jag tror att det hos berörda finns ett stort intresse att få statsrådets klarläggande på den punkten. Sedan några andra frågor. Anser statsrådet att skolöverstyrelsens uttalande att läkarens medverkan är nödvändig i vidareutbildningen är riktigt? Eller avser statsrådet att åstadkomma en uppmjukning även där? Om man nu anser att vad SÖ säger om läkarnas medverkan är riktigt, hur löser man då den frågan? Det är ju själva ”pointen” i min interpellation. Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit för att säkerställa vidareutbildningen? Vi vet att många utbildningar ännu inte kommit i gång. Eleverna har bara fått resa hem igen. Eller också har man dragit sig fram med olyckliga provisorielösningar. I en del fall, där undervisningen inte blivit inställd, har den ägt rum efter kl. 19 eller före kl. 7 på morgonen. Anser statsrådet att det är en lycklig anordning? De sjuksköterskor som fått sin utbildning under åren 1967-1971 är 7254, men av dessa har bara 2 383 fått vidareutbildningen. Enligt den förändrade utbildningsorganisation som riksdagen beslutade för några år sedan är denna vidareutbildning inte någonting som man kan ha eller mista, som det kan vara egalt om man skaffar sig eller ej, utan det är någonting som i allmänhet är oundgängligen nödvändigt för att kunna klara det ansvarsfulla arbetet. Det var alltså avsikten att man skulle ha också den. Jag vet att det finns många, många sjuksköterskor som upplever det som djupt otillfredställande att de får ha ansvaret för uppgifter som de faktiskt inte har fått kompetensen att sköta. Att det sedan är mänskligt liv det handlar om i deras arbete gör ju inte det ansvaret lättare att bära. Jag tycker det är orätt mot en ansvarsmedveten yrkeskår att lämna den utan den nödvändiga utrustningen. Genom rationaliseringsåtgärder av olika slag har också sjukvårdsstrukturen förändrats, så att de i allmänhet inte som tidigare får arbeta tillsammans med eller under ledning av någon kvalificerad kollega. Vad tror statsrådet patienterna säger om de blir medvetna om att sjukvården på det här sättet blir kvalitativt försämrad? Är de upplysta om att de i stor utsträckning är utlämnade till sådana som ännu inte fått nödvändiga kvalifikationer för sina uppgifter? När statsrådet i svaret talar om utökningen av vidareutbildningen heter det att det emellertid inte visat sig möjligt att nå det åsyftade resultatet. Jag frågar varför. Varför kunde man inte nå det? Vad var det som fattades? Och vad har man gjort åt det? Var det just på läkarmedverkan som det strandade? Och skall man fortsätta att ha en utbildning, som betraktas som oundgängligen nödvändig, baserad på extraknäck från en i tiden redan mycket pressad kår, nämligen läkarna? Tänk om ingen läkare alls vill extraknäcka! Det är ingen ovanlig inställning när människor nu har börjat tänka på både vad fritiden är värd och vad marginalskatter är för någonting. Kommer då hela utbildningen att klappa ihop? Är det, herr statsråd, verkligen vettigt att ha utbildningen på ett så här viktigt område så lösligt grundad? Det vore, herr talman, av stort värde om utbildningsministern nu ville komma in på ämnet och beröra just dessa centrala frågor.

Herr talman! Jag anser att det första svar som är lämnat till fru Nettelbrandt i allra högsta grad berör den fråga som fru Nettelbrandt har ställt. Men jag skall gärna återkomma i min replik och ytterligare utveckla detta svar. Fru Nettelbrandt frågar bl.a. om det är rimligt att man förlitar sig på att läkare som det här gäller skall extraknäcka. Det är en fråga som naturligtvis kan diskuteras. Vi har ju sedan länge valt ett system där läkarna har spelat en viktig roll i denna del av utbildningen. Vad samhället då kanske förväntar sig är att om en yrkesgrupp vill upphöra med detta slag av insatser, skall man ge samhället en rimlig chans till omställning. Fru Nettelbrandt och jag är nämligen säkert överens om att om vi skall låta en annan yrkesgrupp överta dessa uppgifter, är det rimligt att ge denna grupp en chans till adekvat utbildning. I detta avseende var vi tydligen alldeles överens. Jag beklagar alltså i och för sig att läkarna inte har ansett sig kunna delta i denna utbildning på det sätt som de tidigare har gjort, men det är rimligen inte något som departementet kan lastas för. Som orsak till att de inte vill delta i denna vårdyrkesutbildning på det sätt som tidigare skett har angetts att det nya avtalet om reglerad arbetstid skulle hindra dem från att åta sig undervisning under skoltid. Vidare avvaktas avtalsförhandlingar som för närvarande pågår angående läkarnas arvoden. Den andra punkten jag skulle vilja kommentera är påståendet om att detta bara skulle gälla gymnasieskolan. Jag vill understryka att det även rör sjuksköterskeskolorna. Fru Nettelbrandt frågade också om det rådde någon skillnad mellan vad skolöverstyrelsen har talat om, nämligen påbyggnadsutbildning, och det uttryck som vi har använt, nämligen fortbildning. Av praktiska skäl har vi från departementet lagt utbildningen under fortbildningsanslaget. Till slut skulle jag, herr talman, rent allmänt vilja understryka att skolöverstyrelsen för att en avlastning av undervisningsuppgifter från läkarna till lärare i vårdyrken skall kunna ske anordnar en viss fortbildning av sådana lärare. Den 6 oktober förra året lades fram förslag till ämnesmässig påbyggnadsutbildning för vissa lärare inom vårdområdet, som jag nyss påpekade. Påbyggnadsutbildningen enligt skolöverstyrelsens förslag skulle i första hand omfatta ämnena anatomi, fysiologi och medicinsk mikrobiologi. Senare planeras liknande påbyggnadsutbildning även i bl.a. farmakologi och klinisk kemi. Med anledning därav har Kungl. Maj:t i årets statsverksproposition tillstyrkt att fortbildning för ifrågavarande lärare anordnas under budgetåret 1972/73 inom områdena anatomi, fysiologi och mikrobiologi. Denna utbildning kommer att kosta sammanlagt 900000 kronor. Det är klart att det kan sägas att utbildningen är begränsad, och fru Nettelbrandts anspråk, såvitt jag förstår, ligger högre än vi för närvarande kanske kan klara av. Men jag vill ändå hävda att samhället i den situationen som vi har hamnat i gjort en rimlig insats. När det skall ske sådana här förändringar, tycker jag att vi har rätt att ställa anspråk på att man får en viss övergångstid.

Herr talman! Utbildningsministern säger att svaret i allra högsta grad berör de frågor som jag har ställt. Ja, jag vill naturligtvis medge att det berör dem på det sättet att det dock är fråga om sjukvården, och således är svaret inte helt vid sidan om ämnet.

Jag är alldeles säker på att statsrådet noga har studerat just den här skrivelsen från SÖ som jag har med mig.

Det är inte det skrivelsen gäller. Statsrådet säger att man måste ge samhället en rimlig chans. Ja, det är alldeles självklart, men om man nu har haft den här utbildningen ordnad genom medverkan av personer som varit intresserade för den och de inte längre vill ställa upp — och inte har några skyldigheter att göra det — måste man väl ändå konstruktivt tänka i nya banor: Hur skall man få till stånd en lösning som i alla fall klarar den här frågan?

Jag tror att det vore värdefullt om statsrådet mycket kort och koncist besvarade frågan: Är det ostridigt mellan oss att det för vidareutbildningens del fortfarande krävs och skall krävas läkares medverkan? — Vi kanske då kunde koncentrera oss till just den frågan, för den blir inte på minsta sätt löst genom att man exempelvis i gymnasieskolan avlastar läkarna genom att bredda undervisningen för den övriga lärarpersonalens del. Har herr statsrådet inte tänkt sig möjligheten att man skulle kunna ha särskilda tjänster för den här typen av utbildning? Om läkarna nu inte vill ta något extrajobb — och såvitt jag förstår har de inte skyldigheter till det —, är det inte då anledning att tänka i nya banor för att lösa problemet? Jag tycker att det är alldeles självklart att samhället skall ha den rimliga chans som statsrådet talade om. Men om nu samhället skall ha denna chans och om man skall avvakta den tid som behövs för att lösa dessa frågor skall man väl inte, som herr statsrådet här gör, vifta bort problemet, utan man skall väl i stället börja fundera på vad man skall göra åt det. Jag tycker att det vore värdefullt att få några synpunkter från statsrådet på just den punkten.
Herr talman! Jag räknar med att vi skall kunna utnyttja läkarna i utbildningen i fortsättningen, men jag har förstått att vi när det gäller en del av utbildningsuppgifterna förmodligen får ompröva den organisation vi hittills har använt oss av. Det kan möjligen medföra att man på de områden där man inte har en negativ inställning till en medverkan kan använda dem, t.o.m. i något större utsträckning än tidigare. Vi är i utbildningsdepartementet inställda på att vi måste skapa en annan organisation för utbildningsuppgifterna än den vi har i dag. Jag tror vi måste realistiskt inse detta och därmed försöka få fram nya kategorier av lärare som är beredda att åta sig dessa undervisningsuppgifter. Om det skall organiseras i form av särskilda tjänster och vilka tjänster det i så fall kan bli fråga om kan jag efter så här kort tid självfallet inte ta ställning till i dag, men viljeinriktningen har jag velat meddela här. Till slut, herr talman, vill jag nog ändå bestrida att vi har viftat bort problemet. Det är ju så, att skolöverstyrelsen har kommit in med en framställning. Den framställningen har blivit vederbörligen behandlad i departementet, och i stor utsträckning har de framställda önskemålen blivit uppfyllda.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för att vi nu börjar komma in på mera konkreta ting. Jag tycker det var värdefullt att få åtminstone det uttalandet, att man här måste skapa en annan organisation än den vi har i dag, och jag tycker det vore värdefullt att något få ta del av de tankegångar som jag förstår finns utvecklade inom departementet på den punkten. Det fanns ingenting i den riktningen i det interpellationssvar som jag här hade att utgå ifrån. Sedan säger utbildningsministern att han utgår från att vi skall kunna utnyttja läkarna i fortsättningen. Jag vill nog understryka att detta, ”att vi skall kunna utnyttja” inte är detsamma som ett uttalande av statsrådet att han är av samma mening som skolöverstyrelsen i skrivelsen, att det för vissa kategorier — och just den typ av utbildning som jag har berört — är nödvändigt med läkarnas medverkan. Då är det inte bara fråga om hur problemet skall kunna lösas, utan då blir det en deklaration att man på denna punkt inte skall göra någon förändring, och då måste frågan lösas på ett eller annat sätt. Statsrådet sade här tidigare att man inte har kommit överens vid de förhandlingar som har ägt rum. Dem ämnar jag självfallet inte på något sätt gå in på. Men har man vid de förhandlingarna haft ett organisationsunderlag att utgå från? Såvitt jag förstod av statsrådets senaste inlägg var tankegångarna kring denna nya organisation som kunde bli nödvändig mycket outvecklade; i varje fall ville inte statsrådet i dag beröra någonting av dem. Jag tror, herr talman, att det är nödvändigt att utgå från som en realitet att man inom denna grupp, liksom i de flesta andra grupper i samhället, har blivit medveten om vad tiden är värd och vad nominella löneökningar är värda och att detta påverkar människor i deras handlande. Om regeringen blundar för sådana realistiska ting, tror jag inte att man inom rimlig tid kan förvänta sig de nya lösningar som kanske måste till för att i en sådan situation klara de här frågorna.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr finansministern för svaret på min interpellation, men jag beklagar naturligtvis att det är negativt. Låt mig med några ord förklara bakgrunden till denna fråga. Som jag har anfört i min interpellation bedrivs det på ett flertal platser i vårt land — jag kan nämna Malmö, Helsingborg, Halmstad, Stockholm — en mycket omfattande färdtjänst för handikappade just genom frivilliga insatser. Färdtjänsten avser — som jag också har påpekat i interpellationen — sådana resor för de handikappade som inte kan bekostas av allmänna medel. Det torde dock inte finnas någon som vill förneka det stora värde som dessa resor har för de handikappade ur både kontaktoch trivselsynpunkt. Pengar för att köpa dessa fordon liksom medel för att driva dem och ersättning till förare i de fall denna skall ha betalt — många kör utan ersättning — måste skaffas helt genom frivilliga bidrag och insamlingar. Organisationerna gör alltså efter vad jag förstår en mycket stor social insats. En dryg utgift för organisationerna är bilskatten. Den är hög, som alla vet. För ifrågavarande fordon uppgår den som regel till 2 000 kronor eller mer. Jag tror att herr finansministern förstår mig när jag säger att det är svårt att hos de medlemmar som gör de frivilliga insatserna väcka någon entusiasm när det gäller att samla in pengar som sedan skall levereras in som skatt. Jag sade nyss att dessa resor för de handikappade är av det slag som man inte kan finansiera med allmänna medel. Jag vill gärna ge några konkreta exempel härpå. Röda korset i Halland har en buss för ifrågavarande ändamål. Den har varit i gång ända sedan 1966. Fram till förra året hade den också betraktats som utryckningsfordon och därigenom varit skattefri. Men så kom man helt plötsligt underfund med att detta inte överensstämde med lagar och förordningar, och därför ålades organisationen att betala skatt i vanlig ordning. Inga pengar fanns för ändamålet, och resultatet blev att bussen belades med körförbud. Det inträffade i december månad. Dagarna innan hade man skjutsat omkring handikappade, bl.a. för att en del av dem skulle kunna göra sina inköp till julen, som de hade mycket stora svårigheter att klara på annat sätt. Nu var det inte annat att göra än att sätta i gång insamlingar för att skaffa fram pengar till skatten, och det lyckades man också med. Man betalade skatten för ett halvår och kunde sedan sätta i gång färderna på nytt. Många av dessa bussar, bl.a. här i Stockholm, är inredda så att de kan transportera patienter som är bundna vid sjukbädden. Att det är av oskattbart värde för dessa, människor att få komma ut på en åktur när de annars dag ut och dag in är bundna vid sin säng tror jag inte heller att man behöver orda särskilt mycket om. I 28 automobilskatteförordningen stadgas i mom. b skattebefrielse för ”automobil eller släpvagn, som är inrättad uteslutande för brandväsen eller för transport av sårade eller sjuka”. Vidare föreskrivs att länsstyrelsen har möjlighet att i andra fall än som avses i 2 § medge befrielse från skatteplikt för fordon, därest detta ägs — som också framhållits i interpellationssvaret — av höggradigt invalidiserad, vilken innehar körkort för förande av fordonet. Kan fordonets ägare till följd av sin invaliditet icke erhålla körkort för förande av fordonet, må länsstyrelsen efter samråd med arbetsmarknadsstyrelsen likväl medge befrielse, om ägaren på grund av sin invaliditet är beroende av fordonet för transport till och från arbetsplatsen eller utbildningsstället. : Enligt lagen är alltså bestämmelsen om befrielse från fordonsskatt starkt knuten fill att transporterna skall ha samband med den handikappades arbete eller utbildning. Nu företas med dessa handikappbussar ett flertal resor för de handikappade till föreläsningar, till bibliotek, till studiecirklar, till konstutställningar m.m. och över huvud taget till sådana sammankomster där de handikappade har tillfälle och möjlighet att ytterligare berika sig. Det kan naturligtvis sägas att detta inte är utbildning i den i lagen angivna bemärkelsen, nämligen att verksamheten skall tjäna ett visst syfte, men det är väl ändå så att den förkovran som de handikappade på det här sättet får möjligheter till är av mycket stort värde för dem. Den borde därför enligt min uppfattning helt kunna jämställas med utbildning i den bemärkelse som åsyftas i lagen. Länsstyrelserna har dock tolkat bestämmelsen så att de icke medger befrielse från fordonsskatt i fall som dessa. Framställningar och överklaganden har gjorts och vid ett tillfälle — det är så länge sedan som 1966 — infordrade en länsstyrelse yttrande från riksrevisionsverket. Det kan vara av intresse att här ange vilken slutsats riksrevisionsverket kom fram till. Riksrevisionsverket anförde i sitt yttrande bl.a. följande: ”De i gällande förordning stadgade förutsättningarna för skattebefrielse är enligt riksrevisionsverkets mening i förevarande fall ej för handen.

Statsrådet säger vidare i interpellationssvaret att det enligt hans mening skulle leda till alltför stora kontrollsvårigheter att utsträcka möjligheterna till befrielse från automobilskatt även till fordon som ägs äv annan än handikappad eller till andra fordon än sådana som nu omfattas av befrielsemöjligheterna. Jag måste säga att jag inte kan dela statsrådets uppfattning att kontrollsvårigheterna på något sätt skulle vara ett hinder. Det rör sig dock om ett förhållandevis litet antal fordon, och det kan inte vara någon större svårighet för de lokala polismyndigheterna ätt kontrollera dessa. De fordon jag talar om är ju också inregistrerade som ambulanser. Jag skulle naturligtvis kunna berätta änriu timer, men jag vill sluta mitt anförande med att än en gång tacka för svaret. Samtidigt vädjar jag till herr finansministern att han prövar den här frågan och verkligen undersöker möjligheterna att komma fram till skattebefrielse för fordon, som är avsedda för transport äv handikappade och som helt klaras på frivillig basis och med frivilliga medel.

Herr talman! Som alla vet är det ingen ny fråga som nu är uppe till behandling. Den har diskuterats i riksdagen vid flera tillfällen tidigare, och den har varit ett viktigt inslag i flera valrörelser. Den fråga det gäller är på vilket sätt viktiga samhällsuppgifter på det regionala planet skall handläggas. Härvidlag har, som även utskottet påpekar, två huvudlinjer kommit att stå mot varandra. Den ena är en konservativ linje, som innebär att man i princip skall behålla status quo, dvs. att den uppgiftsfördelning som nu finns mellan statliga organ på länsplanet, främst länsstyrelsen, å ena sidan, och det folkvalda organet landstinget, å den andra, skall bestå. Förespråkare för den linjen har främst funnits inom socialdemokratin. Den andra huvudlinjen är reformlinjen, som innebär att en ur principiell synpunkt viktig förändring skall ske. Det folkvalda organet, landstinget, skall ta över huvudansvaret för regional planering och regional utveckling. Denna linje har drivits av centerpartiet alltsedan frågan initierades vid 1963 års riksdag genom en motion av två centerpartister. Under senare år har denna linje fått en allt bredare anslutning. Argumenten för den är sedan länge väl kända, och jag skall inte här nu igen ge någon utförlig katalog. Vi är alla medvetna om att kravet på samordning och planering gör sig allt starkare gällande på olika nivåer i vårt samhälle. Vi måste hushålla med våra naturresurser. Vi måste ägna allt större omsorg åt bebyggelse-, trafik-, miljöoch fritidsfrågor. Vi vet också att intressena ofta kolliderat och att allt fler människor kräver inflytande över vilka lösningar som skall väljas. Dessa krav måste tillgodoses så långt sig göra låter. På två plan — riksplanet och det primärkommunala planet — har vi folkvalda församlingar, riksdag och kommunfullmäktige, som fattar de avgörande besluten. De frågor som dessa organ har att besluta i ventileras inför öppen ridå och beslutsfattarna ställs till svars inför allmänheten bl.a. i de allmänna valen. Detta anser vi vara en bra ordning. Men på det regionala planet, länsplanet, är denna ordning förverkligad bara till dels. Landstingen, de folkvalda organen, sysslar i huvudsak endast med sjukvård. Alla andra för regionen viktiga planeringsfrågor avgörs av statliga organ, främst länsstyrelsen. De avgörs utan något större mått av insyn eller allmän debatt och framför allt utan att det är möjligt för medborgarna i regionen att utkräva något direkt politiskt ansvar. Det är detta vi menar bör rättas till. Det folkvalda organet bör få ansvaret för den övergripande planeringen i regionen. Därmed tillgodoses kravet på samordning och därmed möjliggörs folkligt medinflytande och politiskt ansvarsutkrävande, dvs. det som vi lägger in i begreppet länsdemokrati. Den centermotion som väcktes 1963 hade ingen omedelbar framgång, men man kom tillbaka i januari 1964, och då uttalade sig en enhällig riksdag för angelägenheten av att stärka den kommunala självstyrelsen på det regionala planet. Som en följd av detta tillsattes den s.k. länsdemokratiutredningen. Denna utredning lade 1968 fram ett enhälligt förslag som i allt väsentligt följde den linje som nyss redovisats. Så långt var således allt gott och väl. Det såg ett slag ut som om man skulle nå allmän enighet om ett förverkligande av länsdemokratitanken. Men så blev det inte. Socialdemokraterna backade ut. Man anknöt i stället till en äldre utredning, länsförvaltningsutredningen, som hade haft mera begränsade direktiv, och genomförde 1970 en del förändringar av länsstyrelserna. Av länsdemokratiutredningens principiellt långtgående förslag blev det således i det svepet intet. Länsdemokratiutredningens betänkande var ett principbetänkande, och för att utredningens principförslag skulle kunna realiseras behövdes således ytterligare utredningsarbete med utgångspunkt i länsdemokratiutredningens förslag. Om regeringen varit intresserad av att länsdemokratin skulle förverkligas så snart som möjligt, hade regeringen självfallet haft goda möjligheter att med sikte på detta initiera det utredningsarbete som behövdes. Men det gjorde man inte — man var inte särskilt intresserad. Den utredning som så småningom tillsattes, länsberedningen, fick i stället mycket vida och delvis opreciserade direktiv. Det är många och — det erkänner jag gärna — angelägna ting som länsberedningen skall se över. Till det viktigaste hör enligt min mening frågan om den regionala indelningen. I skilda delar av landet är en indelningsändring av många skäl nödvändig. Det gäller bl.a. Skåne. Beredningen skall också gå in på frågan om uppgiftsfördelningen mellan primäroch sekundärkommuner. Detta är självklart också en viktig fråga. Vidare skall beredningen se på uppgiftsfördelningen inom den statliga sektorn mellan centrala och regionala organ. Det kan också behövas. Men vad som i detta sammanhang är av intresse är att det inte är klart utsagt att beredningen skall gå in på fördelningen på det regionala planet mellan statliga organ och landsting. Än mindre finns det någonting som antyder att beredningen skulle inrikta sitt arbete på att förverkliga det länsdemokratiska alternativet. Och det är det vi vill enligt vår utskottsreservation. Beredningen bör för sitt fortsatta utredningsarbete klart få veta vilken av de huvudlinjer jag tidigare nämnt som beredningen skall arbeta efter. Herr talman! Tanken på en vidgad länsdemokrati har vunnit allt större gensvar. Centern och folkpartiet hade vid förra årets riksdag en gemensam reservation i frågan. Och i kammaren röstade även kommunisterna för mittenpartiernas förslag. I år har också moderata samlingspartiets representanter i konstitutionsutskottet anslutit sig till mittenpartiernas reservation. Det är min förhoppning att riksdagens beslut i dag skall bli en viktig vändpunkt i länsdemokratitankens nu rätt långa historia, en vändpunkt som kan innebära att länsdemokratin inom en snar framtid också blir förverkligad. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen 1 av herr Larsson i Luttra m.fl. Till utskottets betänkande är fogad ytterligare en reservation, av herrar Nelander och Norrby i Åkersberga. I denna reservation begärs det att ett slags försöksverksamhet med tillämpad länsdemokrati skall starta i Stockholms län. En sådan försöksverksamhet skulle enligt vår mening allvarligt komplicera och försena länsberedningens arbete. Av det skälet har vi inom centern inte anslutit oss till detta förslag. Jag yrkar således bifall till utskottets hemställan vid punkten 3.

Herr talman! Den demokratiska ideologin utgår från tanken att människorna är kapabla att avgöra sina egna angelägenheter. Ingenting är så främmande för en demokrati som att vissa personer eller grupper utan folkets mandat får formulera dess intressen eller fatta beslut i dess namn. Endast den som är av folket vald för en viss uppgift har rätt att besluta i folkets namn. Från dessa demokratiska utgångspunkter har det varit möjligt att komma fram till att det representativa systemet kan accepteras som en teknik för beslutsfattandet i en demokrati. En helt renodlad representativ demokrati, där väljaren är aktiv bara vid själva valtillfället och i övrigt låter sin representant vara ”i fred”, är emellertid omöjlig. Den är omöjlig därför att utan pressdebatt, uppvaktningar, paneldebatter, demonstrationer osv. mellan valen finns det inga förutsättningar för politikerna att formulera alternativ som täcker in olika meningsriktningar. Väljarna blir då tvungna att välja mellan alternativ som alla fabricerats över deras huvuden. Vi har i Sverige en representativ demokrati som obestridligen i många avseenden fungerar väl. Lika obestridligt är emellertid att många människor i dag inte är nöjda med sina möjligheter att påverka beslutsfattarna mellan valen. De upplever att många av deras frågor aldrig kommer upp till debatt i samband med valen och att partierna därför inte formulerar alternativ som stämmer med deras åsikter. Politikerna tycks tala ett annat språk än deras och inte sysselsätta sig med deras frågor. Hos dessa människor sprider sig lätt en känsla av relativ maktlöshet och utanförstående. Min slutsats av detta är inte att den representativa demokratin, sådan som vi har den i Sverige, är mogen för sophögen, utan att den behöver kompletteras. Jag tror alltså inte att ökad medborgerlig aktivitet av olika slag skulle vara ett hot mot det representativa systemet eller att det — som hävdades av en av socialdemokraternas ledamöter i konstitutionsutskottet förra året — skulle vara farligt att gå vid sidan om den representativa demokratin och falla undan för militanta minoritetsgrupper. Jag tror tvärtom att vad som i längden är farligt för den representativa demokratin är ett lågt deltagande från folkets sida, ett svalt intresse för de politiska frågorna och en utbredd känsla av utanförstående. På vad sätt kan då den representativa demokratin förbättras och kompletteras? Ett sätt är att öka antalet kanaler mellan de styrande och de styrda, att öppna ytterligare vägar för människorna att påverka beslutsfattarna. Den fråga som ligger på kammarens bord i dag gäller demokratin på regional nivå. Vi ställer oss frågan: Varför skulle inte länets invånare få bestämma över den regionala planeringen i länet på samma sätt som kommunens invånare får bestämma över planeringen av kommunen och på samma sätt som rikets invånare genom sina representanter får bestämma över rikspolitiken? Vad är det som säger att just på länsplanet skulle av regeringen utsedda tjänstemän och lekmän begripa folkets önskemål bättre än folkets egna företrädare, dvs. de valda representanterna för länets invånare? Vi som tror på värdet av självstyrelse på regional och på kommunal nivå och på behovet av att i dag fastare förankra denna självstyrelse har inte haft svårt att välja ståndpunkt i denna fråga. Vi vill ge folkets representanter på regional nivå, de nuvarande landstingsmännen, ett avgörande inflytande på regionens framtid. Det är ett steg från länsbyråkrati till länsdemokrati. Om de nuvarande landstingen får flera och meningsfullare uppgifter, skapas samtidigt ett ökat intresse bland människorna för landstingens verksamhet och därmed ökar också människornas möjligheter att styra och påverka vad som händer på landstingsnivå. Den som inte känner till vad som händer i landstinget och vad som skiljer partierna i fråga om landstingspolitiken kan ju inte heller välja rätt representanter, välja ut det parti i landstinget som svarar mot hans uppfattning. Då blir folkets möjligheter att utkräva ett ansvar av de valda förtroendemännen en chimär. För närvarande är landstingen dominerade — alltför dominerade — av en enda uppgift, nämligen sjukvården. Och intresset för landstingens arbete är inom vissa grupper mycket litet. Vi vill förstärka landstingen genom en överföring av befogenheter till landstingen från olika statliga förvaltningsmyndigheter, och vi tror att det är ett sätt att öka intresset för landstingens verksamhet. Vi tror också att om man vill begränsa den centrala administrativa makten är det bättre att flytta ut befogenheter än att flytta ut människor. Samtidigt som vi vill flytta ut befogenheter till de folkvalda landstingen vill vi ge landstingen en ny och mer ändamålsenlig organisation, som gör det lättare för länets invånare att utkräva ett politiskt ansvar av sina valda representanter. Herr talman! Detta är vår principiella linje i denna fråga. Nu kommer man att mot detta hävda: Men det finns ju en utredning. Varför kan ni inte vänta på utredningen? Och man tänker då på den två år gamla länsberedningen. Men denna beredning befinner sig, herr talman, i en ytterst egendomlig situation. De problem som beredningen skall syssla med har redan varit föremål för ett mångårigt utredningsarbete av främst två olika statliga utredningar, nämligen länsförvaltningsutredningen och länsdemokratiutredningen. De bägge utredningarna kom fram till olika resultat när det gällde fördelningen av befogenheter mellan de statliga länsförvaltningsorganen och landstingen.

När regeringen nu skulle ta ställning till dessa utredningsförslag visade det sig att man inte kunde eller inte vågade välja mellan de bägge huvudlinjerna. Och i den här känslan av tvehågsenhet valde man att tillsätta en ny utredning i samma huvudfråga. Den utredningen är alltså länsberedningen. Det är rätt självklart att om arbetet i länsberedningen skall bli meningsfullt måste statsmakterna först bestämma sig för vilken av de båda huvudlinjerna, den länsbyråkratiska eller den länsdemokratiska, som skall ligga till grund för utredningsarbetet, annars riskerar man att verksamheten inom länsberedningen snabbt urartar till någon sorts sysselsättningsterapi. Självfallet skall inte en utredning göra valet mellan de bägge huvudlinjerna. Det beslutet skall fattas av de ansvariga politikerna i Sveriges riksdag. Vårt förslag innebär att vi tar ställning. Vi säger att den länsdemokratiska linjen skall läggas till grund för det fortsatta utredningsarbetet och att det därigenom skall preciseras en startpunkt för länsberedningens arbete — en startpunkt med förankring i den politiska verkligheten. Det är uppenbart att ett politiskt beslut i dag — vilket det än blir — i valet mellan den länsbyråkratiska och den länsdemokratiska linjen skulle bli till stor nytta för länsberedningens kommande arbete. Herr talman! Vårt förslag innebär både en demokratisering, dvs. en överföring av beslutsfunktioner från förvaltningsmyndigheter till folkvalda representanter, och en decentralisering, dvs. en överföring av beslutsfunktioner från central till regional nivå. Samtidigt innebär vårt förslag självfallet en spridning av makten från centrum till regionerna, från ett fåtal till ett flertal. Man kan nu ställa sig frågan varför socialdemokraterna inte vill vara med på den här handlingslinjen. Svaret är väl att man känner en tvekan inför maktspridning och decentralisering. Man är inte lika säkert övertygad om värdet av att flytta beslutsbefogenheterna närmare människorna. Därför har socialdemokratin inte kunnat bestämma sig och har därmed försatt den här beredningen i dess nuvarande, ohållbara situation. Kanske hade det just för beredningens arbete rent av varit bättre om socialdemokratin hade bestämt sig för att förorda den ena linjen, även om det hade blivit den länsbyråkratiska linjen. Det hade åtminstone varit klargörande. Reservationen 1 i dag, till vilken jag yrkar bifall, är i varje fall ett klart förord för den andra huvudlinjen, den länsdemokratiska huvudlinjen.

Herr talman! Enligt en morgontidning är ju det ärende som vi nu diskuterar redan avgjort. Det skulle betyda att det inte finns någon anledning att gå in på någon närmare sakdebatt. Men låt mig med en gång säga att herr Fiskesjös och herr Molins beskrivning av socialdemokratins inställning till frågan om länsdemokrati får stå för deras egen räkning. Jag är som talesman för socialdemokratin inte alls beredd att skriva under den. Yrkandena i de två framlagda motionerna berör ju pågående utredningar, där det för övrigt finns representanter från de stora politiska partierna i vårt land — i varje fall från de här berörda talarnas partier. Den som läser direktiven för länsberedningen finner också att de alternativ som det här har ordats om är det möjligt för beredningen att utreda. Även den tanke och de förslag som motionärerna förordar är det givetvis länsberedningens uppgift att ta ställning till och framföra sina synpunkter på. Jag skall väl ändå säga något om bakgrunden till den tillsatta länsberedningen. Den har, som de båda tidigare ärade talarna sagt, föregåtts av olika utredningar, delvis med olika utgångspunkter. Sammantaget har de ändå tagit upp den regionala samhällsförvaltningens nuvarande uppbyggnad till diskussion. Länsförvaltningsutredningen, landskontorsutredningen och länsindelningsutredningen arbetade som alla vet parallellt, och deras förslag är också anpassade till varandra. Länsdemokratiutredningens förslag får man väl se som ett alternativ till länsförvaltningsutredningens förslag. När de här tingen kom ut på remiss fann vi — speciellt när det gäller länsdemokratiutredningens förslag — att pressoch remissopinionen var mycket starkt splittrad. Den övervägande delen av remissinstanserna fann behov föreligga av en samlad bedömning av de olika förslagen i form av ett fortsatt utredningsarbete. Direkt negativa till de förslag som framförts av länsdemokratiutredningen var, förutom de centrala ämbetsverken, länsstyrelserna och även sådana remissorgan som LO, TCO, SACO och SAF. Jag vill här erinra om Svenska arbetsgivareföreningens remissuttalande, som starkt understryker att kommunernas möjligheter att sköta plane ringsuppgifterna kommer att öka genom de kommunsammanläggningar som nu håller på att genomföras. När det gäller samhällsplaneringen i vid mening torde efter hand rikssynpunkterna komma att tillmätas ökad betydelse, framhåller föreningen. Utrymmet för politiska beslut inom planeringsmyndigheten på länsnivå blir således begränsat. I detta läge förefaller det mindre välbetänkt att överföra ansvaret för betydelsefulla delar av samhällsplaneringen från statliga organ till politiska instanser på länsnivå. Föreningen avstyrker således länsdemokratiutredningens förslag. Jag har anfört detta bara som ett exempel på att det från olika håll har gjorts ganska starka invändningar mot det förslag som länsdemokratiutredningen lade fram. En sak kan väl ändå alla vara överens om, nämligen att det fordras fortsatta överväganden och att länsdemokratiutredningen måste följas upp av fortsatta utredningar om det skall vara möjligt att omsätta dessa tankar i verkliga livet. En stor del av remissinstanserna, bl.a. Svenska kommunförbundet, menade att dessa frågor måste få en fortsatt belysning. Detta är bakgrunden till att regeringen tillsatte länsberedningen. Dess arbetsuppgifter gäller ju främst uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun över huvud taget. Med kommun avses här både landstingskommun och primärkommun. Frågan om nivåerna för de olika ärendenas handläggning — om ärendena skall handläggas på central nivå, lokal nivå eller mellannivå — får väl därefter bedömas. Beredningen har givetvis att gå igenom de olika områden som vi sysslar med i den allmänna verksamheten och därefter ta ställning till vilka uppgifter som lämpligen kan läggas på det ena eller det andra planet. Uppgiften att decentralisera betyder inte att vi på alla områden måste kommunalisera, dvs. föra över till kommuner och landsting. Vi har ju statliga och regionala organ, och det finns väl uppgifter beträffande vilka man, oberoende av politisk inställning, ändå är överens om att det inte skulle vara så lyckligt om de lokala organen skulle få ett alltför stort inflytande. Jag tänker på post och telegraf. När det gäller polisen och ordningens upprätthållande vet vi att det är möjligt, trots att det är en statlig uppgift, att få lokalt inflytande. Riksdagen har för en tid sedan tagit ställning till detta. Vi har andra områden, såsom försäkringskassa och arbetsförmedling, där det utan tvivel måste vara ett stort inflytande från statsmaktens sida, om vi skall lyckas lösa de arbetsuppgifter som vederbörande organ har att syssla med. Man kan nu fråga sig vad som är anledningen till att det har motionerats i dessa frågor, när en utredning sysslar med dem. Hur skall den här reservationen som jag i första hand talar om, nämligen reservationen 1, egentligen tydas? Är det så att de olika partierna icke har förtroende för att deras representanter i den tillsatta länsberedningen skall ha möjligheter att föra det här arbetet vidare och lägga fram sina synpunkter?

I dag finner vi emellertid att moderata samlingspartiet intagit en annan ställning. Man kan fråga sig varför. I varje fall har det inte varit möjligt att av utskottsbehandlingen få klarlagt vad som är de egentliga motiven. Jag skall inte gå in på den karusell när det gäller röstning och ställningstagande i utskottet som föregick samskrivningen från de borgerliga partiernas sida. Men inte var den klargörande för oss i fråga om vilka motiven är för de borgerliga partierna, när de nu för fram frågorna på detta sätt. Att ett sådant här förfarande skulle i viss mån förrycka arbetsmöjligheterna i länsberedningen är väl ganska uppenbart. Jag tror inte att det skulle befordra sakligheten att först binda sig för organisationen och därefter ta ställning till vilka arbetsuppgifter, vilka förvaltningsgrenar som skall läggas under vad man nu kallar för länsdemokratin. Själva tanken att få till stånd organ som står under folkets direkta inflytande på det sättet att de väljs i allmänna val, att de uppträder offentligt och redogör för sina ståndpunkter, omfattas väl av alla partier — i varje fall av det parti jag företräder. Och vi har ingenting att erinra mot en fortsatt decentralisering av arbetsuppgifterna på olika områden. Men det hela måste ju ändå bedömas utifrån arbetsuppgifternas karaktär och utifrån vilka politiska målsättningar man har på skilda samhällsområden. Det är detta som gör att vi säger, att låt oss nu först avvakta utredningen, låt den arbeta — gärna så snabbt som möjligt — och låt oss därefter ta ställning till vilka olika delar av det allmänna som kan överföras till nya organisationsformer. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan. Vad reservationen 2 beträffar kommer en annan företrädare för mitt parti att här ta upp en diskussion.

Herr talman! Herr Adamsson inledde med att säga att han inte accepterade den beskrivning av socialdemokraternas inställning i den här frågan som hade lämnats av herr Fiskesjö och mig. Det är klart att man då väntade sig att herr Adamsson från talarstolen skulle tala om, vilken socialdemokraternas inställning är. Står man på den länsbyråkratiska eller den länsdemokratiska linjen? Men detta talade herr Adamsson inte om. Tvärtom uppehöll han sig vid att referera Svenska arbetsgivareföreningens inställning — jag förmodar att det var en tillfällighet att han valde Arbetsgivareföreningen — och den innebar att rikssynpunkterna skulle i framtiden få allt större betydelse. Kommunsammanläggningarna hade gett kommunerna större planeringsmöjligheter och därmed fanns det mindre utrymme för planering på länsnivå. Det är litet svårt att känna igen den bilden av verkligheten. Den regionala planeringen sköts ju i dag av länsstyrelserna. Vi efterlyser alltså fortfarande vilken socialdemokraternas inställning är. Arbetsgivareföreningens inställning är det kanske mindre intressant att få höra här i kammaren. Sedan kom herr Adamsson in på vad länsberedningen skall göra och sade då att beredningen skulle gå igenom olika verksamhetsområden. Men det är ju precis vad länsförvaltningsutredningen och länsdemokratiutredningen har gjort! De har kartlagt arbetsuppgifterna för en mängd regionala organ som finns i dag och diskuterat vilka uppgifter som går att föra över till folkvalda länsorgan. Jag blev därför ytterligt förvånad när jag hörde herr Adamsson tala om posten och telegrafen. Ingen har väl förutsatt att landstingen skulle sköta postväsendet här i landet. Det var väl ändå ett helt irrelevant argument! Läget är att det finns två huvudlinjer, och vad skall beredningen göra om inte politikerna säger åt beredningen vilken huvudlinje den skall utgå ifrån? Skall beredningen konstruera en tredje huvudlinje, eller menar man att beredningen själv skall bestämma vilken huvudlinje som skall ligga till grund för arbetet på detta område?

Herr talman! Det anförande som herr Adamsson här höll var färgat av samma negativism gentemot länsdemokratitanken som man är van vid att socialdemokrater, åtminstone på riksplanet, visar så snart dessa frågor kommer upp. Herr Adamsson stödde sig bl.a. på remissvaren i anledning av länsdemokratiutredningens betänkande och citerade med stor förtjusning Arbetsgivareföreningens negativa remissvar. Det må han ju göra. Men redovisningen av remissyttrandena över länsdemokratiutredningens förslag är ingalunda fullständig genom herr Adamssons uppräkning. Det är faktiskt så att Svenska landstingsförbundet, samtliga landstingskommuner — med undantag av tre — och 135 av de primärkommuner som yttrat sig har tillstyrkt länsdemokratiutredningens förslag. Det är alltså remissyttranden från de så att säga närmast berörda. Sedan är det alldeles givet, som också herr Molin var inne på, att här inte är fråga om att landstinget skall överta alla statliga funktioner. Jag har heller aldrig tänkt mig att post och telegraf skulle läggas under landstingen. Det är inte det frågan gäller. Vidare frågade herr Adamsson om vi inte har förtroende för våra representanter i länsberedningen. Jo, vi har mycket stort förtroende för vår representant där, men beredningen styrs ju av de direktiv den fått, herr Adamsson. En representant i beredningen kan inte kräva att arbetet där skall gå i annan riktning än vad direktiven anger. Och som jag sade i mitt tidigare anförande har länsberedningen inte fått i uppgift att inrikta sig på att förverkliga det länsdemokratiska alternativet. Socialdemokraterna är negativa i detta fall och skjuter länsberedningen framför sig som en skyddande sköld. Man kan säga att socialdemokraterna stod vid skiljevägen — liksom Herkules gjorde en gång — efter det att länsförvaltningsutredningen och länsdemok ratiutredningen presenterat sina betänkanden 1967 och 1968. Då hade man att välja, och om man då hade valt att fullfölja länsdemokratiutredningens principförslag hade vi nu varit långt på väg mot ett förverkligande av länsdemokratin. Men man valde den andra linjen i stället.

Herr talman! Jag hade väntat mig att jag skulle få veta på vilka områden man nu tänkte att det skulle införas länsdemokrati. Det enda jag fick klart för mig var att man ansåg att i varje fall post och telegraf skulle hållas utanför. I övrigt har man inte gjort några preciseringar. Jag förutsätter att man ändå menar att det får bli länsberedningens uppgift att överväga på vilka områden inom hela det övriga fältet som det är lämpligt att införa den arbetsform som man nu betecknar som länsdemokrati. Nu vill man först bestämma organisationen för hela området och därefter diskutera det politiska innehållet och vilka områden som skall överföras. Man säger att beredningen nu inte har möjlighet att överväga det alternativ som motionärerna här förordar. Det har den visst. Den har möjlighet att överväga alla alternativ, och den skall lägga fram förslag över hela fältet. Här är det därför en fråga om vilket förtroende man hyser för de representanter man har i beredningen. Huruvida de åtnjuter sina partiers förtroende kan jag inte nu uttala mig om. Man gör ett stort nummer av att jag anförde Arbetsgivareföreningens remissyttrande som ett exempel på den negativa inställningen till denna tanke. Jag föreställer mig att bakom Arbetsgivareföreningens uttalande ligger en bedömning av industrins utbyggnadsmöjligheter i den utveckling som försiggår, och jag föreställer mig att yttrandet är ett uttryck för en väl genomtänkt uppfattning på det hållet. Jag sade uttryckligen att jag personligen inte ställer mig bakom det uttalandet, liksom inte heller mitt parti, men jag ville med detta exempel bara visa att man kan se på de här frågorna på olika sätt.

Herr talman! Herr Adamsson frågade återigen vilka uppgifter det är som skall föras över till de folkvalda länsorganen. Ja, för det första står det i reservationen 1 att den regionala samhällsplaneringen skall föras över — det är väl ett tydligt svar. För det andra har ju både länsförvaltningsoch länsdemokratiutredningen gjort en genomgång av vilka arbetsuppgifter som lämpligen kan flyttas över till landstingen. Den saken behöver man inte diskutera — det kan man inhämta genom läsning av utredningarnas betänkanden. Herr Adamsson kommer tillbaka till exemplet med posten. Det är uppenbart att ingen i utredningarna har förutsatt att postväsendet skall flyttas över till landstingen — det ingår inte i den regionala samhällsplaneringen att administrera postväsendet. Det argumentet är därför helt irrelevant. Sedan kom det mest intressanta i herr Adamssons inlägg, nämligen när han förklarade varför han hade åberopat Arbetsgivareföreningens remissyttrande: det var därför att industrins utbyggnadsplaner talade mot länsdemokratialternativet. Jag kan inte bedöma detta, men det är möjligen riktigt. Jag har emellertid inte använt det som argument. Jag har sagt att man för att kunna öka människornas inflytande över för dem viktiga beslut bör välja den länsdemokratiska linjen och inte den länsbyråkratiska. Det tycker jag man får göra oberoende av vilken effekt det har på industrins utbyggnadsplaner.

Herr talman! Låt mig knyta an något till vad Björn Molin i sitt huvudinlägg sade om den regionala samhällsplaneringen och dess roll i det länsdemokratiska reformarbetet. Jag skulle vilja ge den här frågan en praktisk tillämpning. Vi som utan förutfattade meningar lyssnar på regionplanedebatten i Stockholms län har upptäckt att denna handlar om mycket mer än regionplanen; den handlar om hela den regionala utvecklingen i länet, och därmed handlar den på ett ganska intressant sätt om länsdemokrati. En regionalpolitisk fråga — befolkningsutvecklingen — står i förgrunden för regionplanedebatten. Allmänheten riktar in sin kritik mot regionplaneorganet, landstinget, oberoende av om kritiken avser en regionplanefråga som landstinget har ansvaret för eller om kritiken avser regionalpolitiska frågor, frågor med anknytning till fysisk riksplanering eller till annan statlig planering. Allmänheten vill alltså ha ansvariga politiker att vända sig till när man diskuterar regionala utvecklingsfrågor. För den enskilda människan är de olika planeringsinstrumenten av underordnat intresse; det är målet och resultaten som man är intresserad av, möjligheten av att vid allmänna val utkräva ansvar av dem som har ansvar för den regionala planeringen. Denna möjlighet har man inte i dag. Vid allmänna val kan man utkräva ett direkt ansvar av dem som i Stockholms län ansvarar för regionplaneringen men inte av dem som ansvarar för andra delar av regional utvecklingsplanering. Folkpartiet i Stockholms län har i ett uttalande i regionplanefrågan den 17 januari i år berört den här kopplingen mellan olika planeringsinstrument. Vi har som utgångspunkt för det uttalandet lagt kravet på ett nytt förslag till regionplan. Vi säger att det förslaget bör utgå från samma antaganden beträffande befolkningstillväxten som det vilket läggs till grund för det regionalpolitiska handlingsprogram som riksdagen kommer att anta under 1972. Vi kopplar alltså regionplanedebatten till debatten om det regionalpolitiska handlingsprogrammet. Vi påpekar att det nu föreliggande regionplaneförslaget bygger på en befolkningsprognos som förutsätter en så stark befolkningsök ning att den varken är önskvärd eller trolig och att den befolkningsökning som regionplaneförslaget bygger på dessutom skulle stå i strid med kravet på balans i utvecklingen mellan landets olika delar. Det är alltså en utpräglat regionalpolitisk frågeställning som vi har måst koppla in i regionplanedebatten för att denna skall få den balans som de enskilda människorna vill att den skall ha. Vi tar också upp de sociala och miljömässiga målsättningarna för regionplanearbetet, och det är delvis frågor som ryms inom det regionalpolitiska handlingsprogrammet. Samma sak gäller de ekonomiska förutsättningarna för planens tillämpning. Vi tar vidare upp frågan om större andel låghus, utbyggnaden av större bostadsområden i etapper, och vi konstaterar att ett betydande bostadsbyggande behövs. Allt detta är frågor som i viss utsträckning handläggs av andra organ än landstinget. Vi avvisar från folkpartiet bestämt att en strypning av bostadsbyggandet skall användas som ett medel för att minska Storstockholms tillväxt. Vi gör det därför att en sådan strypning skulle leda till fortsatt bostadsbrist och sämre bostadsstandard för regionens invånare. Detta är inte en regionplanefråga i sig, utan den har anknytning till det regionalpolitiska arbetet. Vi konstaterar också att en begränsning av befolkningsökningen i Storstockholmsområdet är ett gemensamt intresse för regionens invånare och landet i övrigt. Om en för hela landet balanserad utveckling skall bli möjlig beror dock i första hand på åtgärder som stimulerar sysselsättningen i andra delar av landet, och ansvaret för sådana åtgärder ligger helt på regering och riksdag. Här har vi alltså en klar koppling mellan olika delar av den regionala utvecklingsplaneringen. Går man ett steg vidare på denna linje, ja, då kommer man till det förslag som folkpartiet har tagit upp i partimotionen 166 år 1972. Där föreslår vi att landstinget i Stockholms län försöksvis får ett samordningsansvar för den regionala planeringen i länet. En försöksverksamhet med länsdemokrati är alltså det vi förordar. Om detta anför herr Fiskesjö att det komplicerar och försenar länsberedningens arbete. Därför säger herr Fiskesjö för sin del nej till denna försöksverksamhet och till att praktiskt pröva hur vi skall utveckla länsdemokratin här i landet. Nu säger länsberedningens direktiv i och för sig inte nej till åtgärder av detta slag. Där påpekas att beredningens arbete inte bör hindra att partiella reformer genomförs under utredningsarbetets gång, när sådana reformer framstår såsom särskilt angelägna. Det är då att konstatera att det med hänsyn till de speciella förhållanden som råder i Stockholms län är starkt motiverat att ge länsdemokratin en vidgad innebörd just i detta län. Här får alltså folkpartiet ensamt slåss för en bättre länsdemokrati i Stockholms län. De särskilda förutsättningarna i Stockholms län finns genom att detta landstings arbetsuppgifter och resurser är större än andra landstings samt genom att dessa planeringsoch samordningsresurser byggs ut i snabb takt för att landstinget skall kunna fullgöra sina tidigare åtaganden. Man kan här också konstatera att den samordning som förekommer i Stockholms län av den regionala utvecklingen på kommunal nivå internationellt sett är ganska unik. Därför är det angeläget att lägga ansvaret för regionens samlade utveckling på direkt valda politiker, dvs. landstingsmän. Det är, som jag har framhållit, av särskild vikt just i Stockholms län. Denna samordningsuppgift skulle dessutom i praktisk tillämpning kunna vara ett bra underlag för länsberedningens kommande förslag om generella villkor för länsdemokratins utveckling här i landet. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 2 av herr Nelander och mig själv vid KU:s betänkande nr 8.

Herr talman! Inledningsvis vill jag ansluta mig till de synpunkter som herr Adamsson har anfört beträffande reservationen 1. Det är ett relativt märkligt spel som de borgerliga partierna har givit sig in på, när de i strid mot all praxis vill gå in och begränsa en pågående utrednings arbete. Inför den utsikten har centerpartiet givit upp en egen välskriven partimotion i detta ärende och anslutit sig till folkpartiets partimotion. Församlingen har blivit komplett genom att moderaterna har frångått sitt ställningstagande föregående år och vad partiet självt har anfört i sin egen motion 294, ”den lilla blå”, till årets riksdag. Inför utsikten att kunna tillfoga regeringen en näsknäpp viker de sakliga hänsynen. Folkpartiet försöker att fortsätta sin framgång i reservationen 2, vari folkpartiet kräver att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall begära ”att, som ett försök med tillämpad länsdemokrati, landstinget i Stockholms län ges samordningsansvaret för den regionala planeringen”. Här har dock folkpartiet blivit ensamt. Som motivering för sitt krav anger folkpartiet att förslagets genomförande är en förutsättning för att kritiska synpunkter från medborgarna av det slag som i stor omfattning redovisats i regionplanedebatten i Stockholms län skall kunna effektivt påverka innehållet i den regionala planeringen. Argumenteringen har upprepats av herr Norrby i Åkersberga här i kammaren. Det faktiska läget är ju att man i Stockholms län har parallellt drivit dels en fysisk regionplanering av landstinget, dels en regional utvecklingsplanering av länsstyrelsen och kommunerna, och detta material har redovisats i Länsprogram 70. Länsprogram 70 har antagits i relativ enighet, medan däremot regionplanen, som upprättats av landstinget, har mötts av en betydande kritik. Nu föreslår alltså folkpartiet, för att komma till rätta med detta förhållande, att ansvaret även för den regionala utvecklingsplaneringen överflyttas till landstinget. Jag hoppas att kammaren ursäktar om jag säger att jag har svårt att se logiken i resonemanget. Jag är inte främmande för tanken att planeringsproblematiken i Stockholms län behöver ses över ur samordningssynpunkt för att man skall kunna undvika eventuellt dubbelarbete och för att man skall rationalisera och förenkla verksamheten. För att man skall kunna få ett effektivt resultat av detta måste man emellertid avvakta länsberedningens arbete. Konstitutionsutskottets majoritet framhåller just att en sådan samordning inte kan ske under pågående beredning av den principiella huvudfrågan om ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. Det planeringsarbete som nu pågår i Stockholms län präglas av en stark strävan både hos länsstyrelsen och hos landstinget att undvika extra arbete och onödiga samhällskostnader, och därför har man ett intimt samarbete mellan planeringsenheten hos länsstyrelsen och landstingets planeringsorgan. Sammansättningen av länsstyrelsen med bl.a. de tre tunga landstingsråden på detta område bör också vara en garanti för att onödigt arbete och onödiga kostnader undviks. Även folkpartiet med sin på andra områden dokumenterade väl utvecklade känsla för landstingets finanser borde därför lugnt kunna avvakta länsberedningens arbete. Stockholms läns landsting startade sin verksamhet med nya utvidgade arbetsuppgifter och inom ett betydligt större verksamhetsområde än tidigare den 1 januari 1971. Det finns skäl att anta att dess arbetsprogram är fulltecknat utan att vi här i riksdagen behöver lägga på landstinget ytterligare arbetsuppgifter. Vi är väl alla varma anhängare av en folklig självstyrelse både på kommunal och på statlig nivå. Denna självstyrelse har ett utomordentligt värde, och vi bör se till att den utvecklas och fördjupas. Det bör dock ske efter ett ordentligt utredningsarbete, där vi grundligt analyserar och belyser alla handlingsalternativ innan vi fattar beslut om förändringar i denna självstyrelse. Risken är annars stor för att vi genom snabba och ogenomtänkta utspel skadar i stället för förbättrar självstyrelsens ställning i allmänhetens ögon. I detta fall skulle också ett bifall till reservationen 2 innebära att man kommer att ytterligare försena länsberedningens arbete och alltså hindra en önskad utveckling av den folkliga självstyrelsen. Herr talman! Jag vill yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Herr talman! Herr Wictorsson ställde frågan varför det inte blev debatt om Länsprogram 70 i Stockholms län men däremot så mycken debatt om förslaget till Regionplan 70. Det kan ju tänkas att detta har att göra med att regionplanefrågan handläggs av ett direktvalt organ — landstinget — medan länsprogrammet sköts litet mer i tysthet. Det har aldrig blivit förutsättningar för samma breda offentliga debatt om det regionalpolitiska handlingsprogrammet. På samma sätt är det tyst om andra väsentliga delar av den regionala utvecklingsplaneringen; den är ju som mest intensiv i Stockholms län, eftersom trycket här är hårdast. Mycket sker i tysthet med ytterst bristfällig samordning. Den högra handen vet inte vad den vänstra gör. Att spara på lång sikt är inte att nu småsnåla med planeringsinsatserna, utan det är att satsa på en verkligt slagkraftig samordning av planeringen. Det kan man få, om man lägger samordningen på ett organ. Min känsla för länsdemokrati gör då att jag automatiskt väljer landstinget som samordningsorgan och inte länsstyrelsen, eftersom den inte är ett direktvalt organ, även om där sitter en del tunga politiker. Dessa kan emellertid lugnt sitta där, eftersom de inte kan bli petade av väljarna vid nästa val i sin funktion av länsstyrelseledamöter, men de kan bli det i egenskap av landstingsmän. Därför bör alltså landstinget i länsdemokratins anda vara samordningsorgan. Det är heller här inte en fråga om att försena länsberedningens arbete, det är snarare tvärtom fråga om att påskynda länsberedningens arbete genom att man då får ett konkret underlag för viktiga ställningstaganden. Det får inte vara så att en kompakt opinion i Stockholms län bara spelas över av politikerna, att man struntar i vad människorna säger. Vad dessa säger är kort och gott: ”Vi vill se regionens hela utveckling i ett sammanhang. Vi vill diskutera det hela oberoende av vilka instrument politikerna arbetar med. Vi vill att ett enda organ skall vara ansvarigt för den regionala utvecklingen.” Därmed har man uttalat sig för ett länsdemokratiskt reformarbete av det slag som vi förordar i folkpartimotionen och i reservationen 2. Jag tycker att de argument herr Wictorsson här har anfört pekar på att det förslag vi för fram är det riktiga, om man verkligen har länsdemokrati som målsättning. Herr Wictorsson påstår sig ha denna målsättning, men han vill ha länsdemokrati först efter en lång och grundlig utredning, inte med hänsyn till de aktuella missförhållanden som kan råda.

Herr talman! Herr Norrby i Åkersberga säger att folkpartiet har en känsla för länsdemokrati och att det är detta som gör att man vill starta en försöksverksamhet i Stockholms län. Detta ansluter sig till folk partiets synpunkter i övrigt här i kammaren i dag, när man säger sig vilja ha en folklig självstyrelse och en förankring av besluten. I andra sammanhang vill man ha besluten förankrade i ett närdemokratiskt system. Mot denna bakgrund och mot bakgrund av vad man sagt här i kammaren är det märkligt att man inte presenterar någon form av synpunkter från den länsdemokratiska församling som skall sköta denna verksamhet, nämligen landstinget. Det bör man väl göra, när man framlägger ett förslag om försöksverksamhet med tillämpad länsdemokrati i Stockholms län. Inte i en enda punkt i argumenteringen för detta förslag pekar man på att det har framförts önskemål från landstingets sida i detta sammanhang. Man har inte ens velat kosta på sig en utredning eller en remiss till landstinget. Det är kanske onödigt att påpeka för kammarledamöterna, att när utvidgningen av verksamhetsuppgifterna för Stockholms läns landsting tidigare ägde rum, skedde detta just efter framställning från landstinget. Men här skall alltså riksdagen i enlighet med folkpartiets förslag utan att ens höra landstinget lägga på detta ytterligare uppgifter. Herr talman! Jag yrkar fortfarande bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Wictorssons replik tycker jag var talande för hur mycket han har lyssnat på den debatt i Stockholms län där man kräver länsdemokrati. Den debatten har också förts i landstinget, och det torde icke vara obekant för herr Wictorsson att landstinget i en rad sammanhang har ställt anspråk på att få vara med och planera exempelvis fördelningen av väganslagen i Stockholms län. Där har vi en av de verkligt intressanta felsatsningarna på grund av en bristande samordning mellan olika planeringsinstanser. För att möjliggöra den konsekventa satsning på kollektivtrafik som landstingspolitikerna kräver måste man på ett friare sätt än nu få förfoga över väganslagen. På samma sätt kan man peka på andra områden där planeringen ligger fel, vilket har understrukits i en rad olika sammanhang, inte minst från landstinget. Skolplaneringen är ett exempel, och det finns andra. Just det förhållandet att man har arbetat med olika befolkningsprognoser i slutändan, i regionplaneförslaget och i det regionalpolitiska handlingsprogrammet, tycker jag är den särklassigt bästa belysningen av bristen på planeringssamordning. Alla argument talar, herr talman, för ett ökat samordningsansvar hos landstinget i Stockholms län beträffande den regionala planeringen.
Herr talman! Herr Norrby säger att man i Stockholms län har arbetat med olika befolkningsprognoser för regionplanen och för länsprogrammet. Det är fel, herr Norrby. Det verkliga förhållandet är att det ursprungliga regionplaneförslaget upprättades med utgångspunkt i det tidigare länsprogrammet. Från båda intressenternas sida är man klart medveten om att det slutgiltiga regionplaneförslaget kommer att bygga på den befolkningsprognos som Länsprogram 70 innehåller. Det motsatsförhållande som herr Norrby försöker göra gällande finns alltså inte. Sedan talar herr Norrby fortfarande vackert om länsdemokrati, och jag kan i mångt och mycket instämma på dessa punkter. Jag vill att vi skall få en utredning som belyser alla olika konsekvenser av dessa två linjer, och det är vad jag har argumenterat för. Sedan får vi, herr Norrby, ta en diskussion i sakfrågorna när utredningens betänkande föreligger. Men det finns inget motiv för att ytterligare utveckla försöksverksamheten i Stockholms län. Det faktiska förhållandet är ju att Stockholms läns landsting redan i dag är ett försöksområde när det gäller utvidgad länsdemokrati. Låt oss först avvakta resultaten därav.

Herr talman! Det har fallit på min lott att här deklarera den kommunistiska gruppens ståndpunkt i anledning av konstitutionsutskottets betänkande nr 8. Principiellt har kommunisterna alltid hävdat att valda organ är att föredra som huvudmän för samhälleliga funktioner framför byråkratiskå organ. Senast vid 1970 års riksdag hävdades denna princip i en kommunistisk partimotion. Det är därför inte alls självklart att detta skulle föra oss samman med reservanterna i den i dag aktuella frågan. Vi finner att det är många kritiska synpunkter att rikta både mot utskottet och mot reservanterna. Vi delar i mycket långa stycken reservanternas kritik mot hela sättet att handlägga frågan om den regionala administrationen och dess uppbyggnad. Sanningen är att det aldrig har tillåtits förekomma någon verkligt förutsättningslös diskussion om landstingen visavi länsstyrelser. Länsförvaltningsutredningen och länsdemokratiutredningen ställdes aldrig någonsin mot varandra. Innan länsdemokratiutredningen var klar fick länsförvaltningsutredningens betänkande gå ut på remiss. När väl länsdemokratiutredningen framlades hade redan två ting inträffat som gjorde att den redan i utgångsläget var praktiskt taget överspelad. Dels hade man hunnit binda upp en rad myndigheter och organisationer kring länsförvaltningsutredningens linje, dels hade man redan byggt upp en planeringsadministration som var fast integrerad i länsstyrelsen. Det är där man står i dag, och det är därför ingen förutsättningslös diskussion kan föras. Det är också därför 1970 års länsberedning heller inte kommer att kunna betrakta frågan förutsättningslöst. Sanningen är att regeringen från början och under hela tiden har drivit en bestämd linje. Man har velat binda planeringsadministrationen vid länsstyrelserna. Man har i realiteten inte velat diskutera landstingsalternativet. Samtidigt har man formellt gett sig sken av att vilja föra eller tillåta en förutsättningslös diskussion, men i verkligheten har det inte varit fråga om det. Man har från regeringens sida i stor stil föregripit de utredningar som har sysslat med dessa frågor. Om regeringen nu har den uppfattningen att samhällsplaneringen skall ligga på länsstyrelserna, alltså på den statliga delen av den regionala administrationen, så må det ju stå regeringen fritt att driva den bestämda linjen. Men vad man kan anklaga regeringen för är att den samtidigt har försökt ge sken av att det skulle bli en förutsättningslös diskussion. Man har försökt lugna opinionen med att här kommer en diskussion i samband med att länsberedningen får behandla dessa spörsmål, för i verkligheten har man ju manövrerat på ett annat sätt. Man har låst hela situationen. Man har redan byggt upp en administration, om vilken det i realismens namn må sägas att den kommer att vara ytterst svår att bryta ut ur den nuvarande länsadministrationen och föra över på en helt annan typ av organ. Det är också därför som vi menar att utskottets resonemang gentemot reservanterna, att ett bifall till reservationen skulle bindä länsberedningen, varför deras förslag inte kän godtas utan måste ävstyrkås, är rena hyckleriet.

Länsberedningen är därför i praktiken redir bunden. Om man vill uttala sig skarpt, så'håt regetingen verkligen inte spelat ärligt i denna fråga. Den har spelåt falskt. Man har gett sken av att en förutsättningslös diskussion skulle förekomma, men man har hela tiden drivit en bestämd linje'i avsikt'att fastlägga positionerna kring en bestämd linje som mån 'hade tedan från början. Det är detta man kan kritisera och anklaga regeringen för. Å "ändra §idah Har reservanterna och motionärerna rätt mycket förenklat och förgrovat problemet. Om vi för det första ser det praktiskt så ligger det en väldig fara i att försöka angripa en redan så fast etablerad struktur och hävda att man nu skulle föra över ett väldigt stort område inom samhällsplaneringen till en helt annan typ av administration. Risken med det är att man inte inser att man arbetar på sikt för en sak som redan är förlorad och att man därför underskattar kampen mot byråk ratiseringen inom ramen för den struktur som otvivelaktigt kommer att bli bestående. Jag tror inte heller egentligen att de borgerliga, om de kommer till regeringsmakten, skulle våga ta den mycket omfattande praktiska omvandling av hela byråkratin, som det skulle innebära att föra över de här uppgifterna på landstingen. Men det är en marginell fråga. Viktigare är kanske att saken inte är så enkel som att man kan ställa länsbyråkrati emot länsdemokrati.

Otvivelaktigt är det så att den folkvalda representativa delen av landstinget har rätt liten chans — åtminstone som det hittills har fungerat — att verkligen göra sin vilja gällande. Den sammanträder ju under en relativt kort tid av året, och man har i landstingen över huvud en struktur som lämnar oerhört stor makt åt det verkställande organet, förvaltningsutskottet, och de tjänstemän som är knutna till det. Man har alltså en väsentlig grad av toppstyrning och byråkratisering också i landstingen. Det förhåller sig också i praktiken så när det gäller Stockholms läns landsting. För det är väl ingen som på allvar vill göra gällande "att Stock holmsregionens regionplan har blivit mera demokratisk”och'itlindre känslig för mäktiga ekonomiska påtryckningsgrupper därför att den har legat på ländstinget? Om ntan'§er på de prognoser som har gjorts upp inom ramen för den statliga lärisplaneringen ogh”inom ramen för regionplaneringen, finner man tvärtom att det-tedan:'fråfi "början förelåg en mer köncentrationsbetonad och céenirålistisk ståndpunkt på landstingssidan än på den statliga sidan. De som har hävdat det folkliga inflytandets rätt att göra sig gällande vid' utarbetandet av 'regionplanen för Stockholmsområdet har verkligen : fått kämpa" minst lika hårt mot landstingsbyråkrati och landstingsexperter som de sannolikt skulle ha fått göra, om planen hade kommit fram som ett resultat av ett ståtligt arbete. Vidare svarar naturligtvis resetvarniterna inte heller på den viktiga frågan om hur landstingets förbindelse med staten skall ordnas, om vi tänker oss det alternativet att lähdstingen skulle bli huvudmän för den översiktliga §amhällsplåheringen. Hur uUéttä samniband kommer att ordnas är nämligen en ytterst viktig fråga! Mån kan ju inte tänka sig en fullständigt 7 federal "stråktur, där ländstingen agerar 'helt 'självständigt. Någon sötts anknytning till centrala beslut och central resursfördelning måste givetvis förekomma. Då står valet mellan att landstingen förvandlas till vad de nuvarande länsstyrelserna är, nämligen en sorts verkställande organ för väsentligen centralt beslutade riktlinjer, eller att införa ett federalt system, där landstingen får en rätt stor självständighet mot statsmakterna. Man frågar sig emellertid om det kommer att leda till en bättre regionalpolitik och ett bättre folkligt inflytande. Det kan anföras skäl för att det möjligen kan förhålla sig så, men som jag ser det talar de övervägande skälen nog för att man har anledning att misstänka att det inte blir på det sättet. För vad kommer att avgöra resursfördelning och regionalpolitik, om vi får ett federalt system? Jo, det kommer — cyniskt uttryckt — slagsmålet mellan de olika landstingen att göra. Och vem kommer att segra i det slagsmålet? Jo, det blir som alltid de starka, när det inte finns någon hand som uppifrån skyddar de svaga. Det finns det visserligen inte heller särskilt mycket av i den rådande statliga regionpolitiken, men ett slagsmål mellan landstingen kommer att resultera i att de starka landstingen, dvs. storstadsregionernas landsting, bildligt talat kommer att sätta sig på avfolkningsområdenas landsting, som kommer att få mycket stora svårigheter att göra sig gällande. Jag tror inte att en federalisering av detta system kommer att leda till en förbättrad regionpolitik i stort. Om man skulle gå in för en linje som innebär att landstingens befogenheter ökas, måste det ske inom ramen för landsting som ser helt annorlunda ut än de nuvarande. Det finns nämligen också på landstingssidan en byråkratisk struktur att kämpa mot och att bryta igenom. Man måste också i botten på denna eventuellt landstingsstyrda planeringsverksamhet ha en central målsättning, som helt skiljer sig från vad de flesta landstingsmajoriteter i dag vill ha. De flesta landstingsmajoriteter är i dag nämligen politiskt så sammansatta att de inte vill ha någon investeringsstyrning eller någon dirigering av resurser, som skulle innebära en kanalisering från koncentrationsområdena till avfolkningsområdena. De flesta landsting är nämligen borgerligt dominerade, och i denna borgerliga dominans — det gäller för övrigt också landsting med en socialdemokratisk majoritet men framför allt sådana med en borgerlig majoritet — kan man räkna med ett kompakt motstånd mot varje planering som innebär att man medvetet skulle styra resurser och ingripa i de privata företagens s.k. fria etableringsrätt. Herr talman! Med de här något summariska synpunkterna har jag velat ge en bild av att kampen mot byråkratismen, mot toppstyrningen och för ett ökat folkligt inflytande inte är så enkelt att man kan säga att den är identifierbar med kompetenskonflikten mellan länsstyrelse och landsting. Det folkliga inflytandet, kampen mot koncentrationstendenserna och mot den förda regionpolitiken kommet att som sina motståndare räkna en majoritet av byråkratin och politikerna såväl inom den nuvarande statliga länsadministrationen som inom den nuvarande landstingsadministrationen. Det är så problemet i verkligheten ser ut. Med utgångspunkt i de synpunkter jag nu har lämnat har den kommunistiska gruppen beslutat att i denna fråga nedlägga sina röster.

Herr talman! Jag måste säga att jag är förvånad över det konimunistiska ställningstagandet här i dag. Jag har gått igenom hur de olika partierna har ställt sig i den här frågan tidigare och funnit, liksom också hert Svensson i Malmö påpekade, att ännu så sent som i debatten 1970 höll herr Hermansson ett entusiastiskt anförande till länsdemokratins favör, och 1971 röstade kommunisterna för mittenpartiernas reservation. I dag är man tydligen beredd att lägga ned rösterna. Det är mycket egendomligt. Vad är det, herr Svensson, som har inträffat under ett års tid, som betingar kommunisternas omsvängning? Om jag försöker finna ut något av det anförande som herr Svensson i Malmö höll, skulle det snarast bli att man nu inte tycker sig kunna gå med på ett förverkligande av länsdemokratitanken förrän kommunisterna har majoritet i samtliga landsting. Och har man en sådan inställning, så är det klart att man får vänta. Jag vill säga ett par ord också till herr Norrby i Äkersberga. Hans inlägg underströk ytterligare hur viktigt det är att länsdemokratin förverkligas. Men om man vill att den skall förverkligas så snart som möjligt, bör man inte resa nya hinder i länsberedningens väg. Om vi fick den försöksverksamhet som herr Norrby vill ha, så skulle länsberedningen ha att invänta försöksverksamhetens utfall innan den kan lägga fram sitt slutbetänkande. Låt oss säga att det tar ett år innan försöksverksamheten kommer i gång. Därefter skulle väl försöksverksamheten pågå åtminstone en mandatperiod. Fyra år skulle således utan vidare försvinna, innan länsberedningen kunde börja ta ställning. Det skulle enligt min mening inte vara lyckligt, när vi nu vill ha ett snart förverkligande av länsdemokratitanken.
Herr talman! Det har trots allt hänt en del medan tiden har gått, herr Fiskesjö. Vi har nu fått en färdigbildad, helt ny struktur på den statliga länsadministrationen, och man har fått klart för sig att det inte är realistiskt att räkna med att den skall kunna brytas upp så där utan vidare genom att det ställs förslag i riksdagen. Man får ibland finna sig i att de ståndpunkter som man, i och för sig riktigt, har haft under en följd av år till sist kan bli överspelade, om man inte kan vinna gehör för dem. Då får man flytta över kampen för demokratisering på ett delvis annat plan. Vidare har vi fått se under diskussionen om regionplanen i Stockholms län att det inte finns anledning att föra kampen mot byråkratismen mindre när det gäller byråkratismen på landstingssidan än när det gäller byråkratismen på den statliga sidan. Den folkliga oppositionen mot regionplanens hela målsättning och ideologi är verkligen en kamp mot byråkratism och fåtalsvälde som här försöker göra sig breda och styra planeringen. Och detta har inte stämt oss särdeles optimistiska inför tron på att en överföring av väsentliga uppgifter till landstingen i och för sig skulle gynna demokratiseringen i det här sammanhanget. Vi tänker inte alls vänta med att arbeta för länsdemokratin till dess vi får majoritet i landstingen. Men jag medger att länsdemokratin får föga mening, så länge de borgerliga majoriteterna i de flesta landsting inte vill diskutera styrning av resurser och av näringslivets investeringar till de regioner som behöver sådana utan tydligen tänker sig att det skall bli en sorts slagsmål mellan de relativt självständiga landstingen. Jag tror också att det vore realistiskt att inrikta kampen för demokratisering litet längre fram i tiden, till det senare skede i länsberedningens arbete, när man måste ta ställning till frågan hur man skall. sammansmälta den dualistiska förvaltning på länsplanet som vi nu har. Då kommer nämligen denna intressanta fråga upp: Men hur kommer länsstyrelserna och landstingen då att kunna sammansmälta? Vilken typ av regional administration får vi då? Vi får sannolikt en statlig administration. Men hur demokratisk eller litet demokratisk kommer den att v ? Det är den viktiga maktfrågan i dag. Det är en fråga som man, när man arbetar med detta, kan syfta framåt med.

Herr talman! Det är riktigt som påpekats under debatten att moderata samlingspartiets representanter i kammaren i dag sannolikt kommer att inta en annan ståndpunkt än den som partiets representanter intog i mars i fjol när frågan senast diskuterades. Detta faktum har omnämnts av herr Fiskesjö såsom glädjande och av herr Adamsson såsom klandervärt, och herr Adamsson efterlyste motiven för ändringen. Jag skall i största korthet redovisa några sådana. Det argument som anfördes i fjol från vår sida var väsentligen att den sittande utredningens arbete bör avvaktas. Det var ett gott och riktigt argument, och det har naturligtvis till viss del giltighet också i detta fall. När jag säger ”till viss del” syftar jag på att länsberedningen tillkom som ett medel att hjälpa regeringen ur en knipa. Den stod, som herr Fiskesjö sagt, som Herkules vid skiljevägen. Den valde att tillsätta beredningen för att åtminstone få andrum och för att under tiden kanske arbeta vidare i sina bestämda syften. Det har dock, herr talman, inträffat en del sedan i mars i fjol. Först och främst har den allmänna centraliseringslusten hos regeringen blivit alltmer tydlig. Den har förmärkts inom en rad områden, och jag skulle kunna ge exempel på detta. På det område som vi i dag diskuterar har den märkts särskilt i ett sammanhang. Det gäller regeringens val av representanter i länsstyrelserna. Som påpekades i en frågedebatt i oktober 1971 i denna kammare är avsikten med det val som regeringen träffat i detta sammanhang helt tydlig, nämligen att regeringen skulle få möjlighet att med hjälp av de fem regeringsutnämnda ledamöterna försäkra sig om socialdemokratisk majoritet även i län där partiet i landstinget är i klar minoritet. Det var något nytt, något som inte tidigare framkommit i debatten om länsstyrelserna. Jag skall inte, herr talman, fördjupa mig i fråga om detta beslut i någon längre argumentering. Det är möjligt att vi får tillfälle att återkomma till frågan i samband med dechargedebatten. Vad jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på är den cyniska motivering som statsrådet Lundkvist lämnade i samma frågedebatt.

Det är en ohöljd bekännelse till maktfilosofi. Det är en ohöljd bekännelse till centraliseringsivern och centraliseringslustan, och det är en bekännelse som står i strid med strävandena till kommunal demokrati. Detta uttalande jämte handlingarna ådagalägger vikten av att kampen för den kommunala demokratin förs över ett brett fält och ett vidsträckt fält. Det är detta som moderata samlingspartiet också har tryckt på i sin partimotion till årets riksdag. Herr talman! Det är självklart att ett oppositionsparti inte kan undgå att dra konsekvenserna av sådana uttalanden och handlingar från regeringens sida. Därför ber jag att få yrka bifall till reservationen 1.

Herr talman! Jag ber om ursäkt, men herr Johanssons i Trollhättan senaste anförande uppkallar mig till en kort replik. Jag tycker nämligen att det inte finns någon anledning för en företrädare för regeringspartiet att gentemot reservanterna i dag uppträda med någon sorts moralisk indignation därför att de, som han säger, vill ha en annan utredningsrutin. Den utredningsrutin som ni har tillämpat här är verkligen inget mönster för hur en öppen och demokratisk diskussion skall gå till. Ni har inte nöjt er med att dirigera — som herr Johansson anklagar de borgerliga för att vilja göra — med tillfälliga riksdagsmajoriteter. Ni har ju dirigerat bakom ryggen på både riksdag och sittande utredning, för ni har hela tiden vetat vad ni ville. Ni ville befordra en viss linje i hela det här maktpolitiska spelet, och sedan har ni gett sken av att så småningom, när länsberedningen kommer eller någon annan gång i framtiden, skall det bli en förutsättningslös debatt och en fri prövning. Det kan ju inte bli en fri prövning på basis av att man hela tiden bakom ryggen på riksdag och utredningar har byggt upp en administrativ struktur som har hela sin tyngdpunkt förlagd till den statliga länsadministrationen. Det må vara att jag har haft kritiska synpunkter på sakinnehållet i reservanternas krav, men jag tycker att man från regeringspartiets sida kan vara så pass ärlig att man direkt säger att man avser inte alls att på något verkligt allvarligt sätt pröva den s.k. länsdemokratiska vägen eller, som jag kallar den, landstingsvägen. Ni har gjort allt för att redan från början skjuta undan det alternativet genom ett maktpolitiskt spel. Säg öppet vad det är ni vill: ”Vi vill ha en statlig länsadministration, och det har vi velat hela tiden.” När ni väl säger det och preciserar er position så kan vi diskutera hur den statliga länsadministrationen på det regionala planet skall se ut och hur mycket byråkrati eller demokrati det skall finnas i den.
Herr talman! Om herr Johansson i Trollhättan, som han säger, har läst moderata samlingspartiets partimotion nr 294 noggrant — och det har han säkert gjort som den grundlige politiker han är — kan han inte gärna bestrida att ett ledmotiv i denna motion är strävan efter åtgärder som tryggar den folkliga självstyrelsen, riksmässigt och lokalt. Dagens ställningstagande är ett led i denna strävan — ett av regeringens åtgärder föranlett led. Naturligtvis är det nonsens när herr Johansson säger att det skulle bli en ny händelse i det svenska utredningsväsendets historia om man ändrar direktiven. Det har ju förekommit i dussintals utredningar, större eller mindre betydelsefulla.